Fru talman! Jag får ta det här i tur och ordning, så får vi se hur långt jag hinner. Det är framför allt två saker som jag vill bemöta i Christer Eirefelts och Per Westerbergs inlägg. De är ideologiskt emot statligt företagande. Det är egentligen på de grunderna de angriper olika saker, som t.ex. dålig information. Jag kan hålla med om att vi skall ha en så bra information som möjligt, men den information som vi har fått i den här frågan är definitivt inte sämre än den som har förekommit förr. Det händer också i privata företag att det är dålig information. Det skulle aldrig falla mig in att stå här och säga att vi inte vill ha bättre information, för kan man få fram bättre information så skall vi ha det, men jag tycker att vi har fått tillräcklig information. Vidare vill man sälja företag, och så efterlyser man ett bättre kontantstöd. Jag tror att jag talar för hela utskottsmajoriteten när jag säger att jag gärna skulle ha velat förklara att vi skall dela ut ett antal miljoner eller miljarder till de privatägda varven, men nu är det en gång så att Sveriges ekonomi inte ser ut på det viset att vi kan hålla på med sådan stödverksamhet till företag. För Övrigt går det ju an att säga så här också: Det har kommit vissa signaler även från den nya norska socialdemokratiska regeringen om att man skall lägga om industristödspolitiken. Ivar Franzén var inne på vad jag tyckte om bilfabriker. Jag sade att det måste vara bättre att satsa pengarna på ny industri, även om det är bilfabriker. Det är klart att det skulle vara bäst om man kunde ha kvar Kockums varv med minst nuvarande sysselsättning, men man har hamnat i det läget att det är omöjligt att driva verksamheten vidare med de stora förluster som har uppstått. Jag tror inte att det går att få gehör för detta, oavsett vart man vänder sig politiskt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga några ord om industriministerns inledande bredsida — som vi känner igen från tidigare debatter om industristödet. Fakta var att den socialdemokratiska ekonomiska politiken hade försatt svenskt näringsliv i en situation som gjorde det nödvändigt med insatser liksom det krävdes åtgärder för att i socialt acceptabla former klara strukturförändringar som säkert kunde ha gjorts annorlunda — det kan man konstatera med facit i hand. Men flera insatser visade sig dess bättre välgrundade. Det som är väsentligt är att socialdemokraterna vid praktiskt taget varje tillfälle ville skriva ett högre belopp på de checkar som industriministern talar om än som blev fallet. Vi i folkpartiet delar industriministerns bedömning när det gäller varvsnäringens fortsatta besvärliga läge. Vi tror att överkapaciteten kommer att fortsätta under överskådlig tid, och vi välkomnar alltså regeringens synsätt. Industriministern gav inte någon kommentar till den diskussion vi har fört tidigare om huruvida det i dag finns några bärande skäl för att hålla ihop koncernen. När det gäller kapitaltillskottet säger industriministern att staten måste ta sitt ägaransvar. Jag menar att man kan ta det ägaransvaret lika bra och klara erforderligt kapitaltillskott genom att sälja ut enheter. Nu säger industriministern också att avsikten inte är att vi skall få en utvidgning av koncernen. Men han utesluter det inte heller, och koncernledningens ambitioner går det sannerligen inte att ta miste på. Min fråga är om industriministern verkligen inte har några som helst betänkligheter mot att få en ny, stor statlig verkstadskoncern att ta ansvar för. Beträffande garantiavgiften är vår utgångspunkt att avgiften borde kunna knytas till risken på ett bättre sätt, så att det blir mera likt ett försäkringssystem än vad det är i dag. Slutligen bara en liten kommentar om det regionala investmentbolaget. Jag hoppas att industriministern har rätt i bedömningen att näringslivet kan tillskjuta detta kapital. Den information vi har tyder tyvärr på att det kommer att bli svårt. Detta kapital finns inte i de mindre företagen i Malmöregionen.
Fru talman! Industriministern inledde sitt anförande fri från alla tänkbara hämningar med beskyllningar om att borgerliga regeringar skulle hålla alla olönsamma företag under armarna — checkhäftet låg öppet i regeringens väntrum. Vi har lärt oss att det är mycket stor skillnad på socialdemokratisk politik i opposition och i regeringsställning. Men ändå vore det intressant om industriministern kunde peka på de konkreta fall då socialdemokraterna ville satsa mindre på varven än vad regeringen föreslagit. Det är lätt att peka på — Prot. 1985/86:155 motsatsen. 29 maj 1986 Det är också viktigt att ha klart för sig bakgrunden till varvskrisen. Ofta skyller vi den på andra länders agerande och på deras höga subventioner. Det är till dels rätt. Men i ännu högre grad kanske den beror på energikrisen, på felbedömningar och överskattningar av energibehovet. I förstone var det socialdemokraterna som var ledande vid dessa bedömningar. Skillnaderna i konjunkturer 1976-1982 och 1982-1986 vore också klädsamma att ha med i en sådan här debatt. Både statsministern och industriministern har ofta framställt nuvarande regering som en regering med tur. Industriministern vill också framställa det som om den nuvarande regeringen är sin egen lyckas smed. Med andra ord smider regeringen själv de händelser i omvärlden som ger den lycka. Jag drar den slutsatsen, att om det blir oundvikliga lågkonjunkturer i framtiden, kommer nuvarande regering att se till att då förlora valet för att inte få övermäktiga uppgifter att behandla. Fru talman! Sanningen är att de insatser som de borgerliga regeringarna och speciellt industriminister Nils G. Åsling gjorde lade grunden till den industriella expansion som nu har skett i högkonjunkturen. Thage Peterson har i hög grad fått en god skörd av det som Nils G. Åsling sådde och vårdade. Han belönar detta med grundlösa beskyllningar, och om Thage Peterson hade ett uns av hederskänsla borde han här och nu stå upp och ta tillbaka sina obalanserade och oriktiga påståenden i inledningen av sitt anförande.

Fru talman! Det råder allmän tidsbrist, men jag tycker ändå att det skulle vara intressant att försöka peka på en som jag tror nödvändig industripolitisk diskussion, eftersom Malmövarvsproblematiken med nödvändighet måste ingå i en sådan. Det är ingen som bestrider att industrin måste förändras, men det kan ske på ganska skilda sätt. Det är ju inte så att man ställs inför nödvändigheten att agera efter bara en enda linje, utan det finns flera tänkbara industripolitiska linjer. Om man spekulerar litet vidare på det temat är det två frågor som jag gärna, om inte så mycket i detta sammanhang så förhoppningsvis senare, skulle vilja ta upp till diskussion med industriministern. Den första frågans utgångspunkt är följande. På grund av den starka koncentration och tendens till specialisering som varit rådande inom svensk industri har vi kommit i det läget att landet i en oproportionerlig grad är beroende av ageranden från några få jättekoncerner. Bland dessa jättekoncerner spelar bilindustrin en utomordentligt framträdande roll, en i varje fall enligt min mening alltför framträdande roll. Det är ett farligt beroende som här utvecklas. Jag tar nu inte alls upp någon diskussion om Thage Petersons agerande när det gällde att i en akut situation få fram ett sysselsättningsobjekt till Malmö, utan jag diskuterar detta mera allmänt och principiellt. Är en ökad koncentration av krafter och resurser till bilbranschen och bilindustrin en klok industripolitisk linje på litet längre sikt? Hur stämmer en sådan förstärkning av bilindusrins redan oproportionerliga inflytande med den faktiska, långsiktiga utvecklingen på trafikområdet, som uppenbarligen inte 23 går i bilismens favör? — Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Om man nu lägger ned sitt sista storvarv skapar man en lucka i den samlade industriella kapaciteten. Man gör sig av med en viss typ av potential. Då måste man fråga sig: Vem skall svara för den tänkbara verksamheten på t.ex. energiteknikens område när det gäller byggandet av nya processanläggningar och på viktiga marina trafikområden? Kunde inte mer ha gjorts för att bevara denna kapacitet och därmed också skapa ett större mått av mångsidighet, i kontrast till den ensidighet med de stora hål och luckor som nu på sikt hotar att utvecklas i den svenska industristrukturen?

Fru talman! De borgerliga blev så sura och störda när jag påminde dem om vad de ställde till med under de borgerliga regeringsåren. På sätt och vis förstår jag dem — det kan ju inte vara så roligt att bli påmind om obehagligheter. Men min avsikt var faktiskt inte att i denna varvsdebatt ta upp en diskussion om industristödet; det förstod jag att de borgerliga hade startat. Men jag tyckte att jag ändå kunde få ge Jörn Svensson en eloge för att han gav er en liten läxa och återförde er till ordningen genom att påminna om vad som hände under de borgerliga regeringsåren 1976-1982. Men om jag vore centerpartist eller folkpartist skulle jag inte ha protesterat mot vad industriministern sade, utan jag skulle ha protesterat mot vad moderaten Per Westerberg, som ju gick längst, sade. Han försökte smita undan ansvaret för vad som hände under de borgerliga åren, och det var ju inte särskilt snyggt. Moderaterna deltog ju ändå i flertalet borgerliga regeringar under perioden 1976-1982. Därför har väl också de ett stort ansvar för vad som hände. Jag vill därför i den diskussion ni nu vill starta återföra er till en intern diskussion inom det borgerliga länet. Per Westerberg sade att den regionala utvecklingen förbigås med tystnad. Då har han inte deltagit i riksdagens regionalpolitiska debatter. Jag har stått här i timmar och svarat på frågor och interpellationer — en gång åtta timmar i sträck — och vi hade förra veckan en regionalpolitisk debatt. Jag menar att denna regering har prioriterat regionalpolitiken. Den har inte varit föremål för en enda kronas besparing, utan vi har gjort rejäla insatser för regionalpolitiken. Satsningarna i Uddevalla och Malmö är en nagel i ögat. Jag vill då påminna Per Westerberg om att de regionalpolitiska satsningarna i Uddevalla och Malmö sker utanför de regionalpolitiska anslagen. Det är fråga om specialpengar, och dessa satsningar drabbar inte de regionalpolitiska anslagen med en enda krona. De tar inget från resurserna för Bergslagen och skogslänen, där vi nu satsar ett mycket högt belopp detta år — närmare 1,6 miljarder kronor. Men Per Westerberg för in diskussionen på en viktig principfråga, som jag skulle vilja ägna någon minut åt. Skall vi kunna klara omstruktureringar av branscher som måste omstruktureras, så måste samhället göra insatser. Jag har då en fråga till dem som angriper regeringens insatser i Uddevalla och Malmö: Skulle vi inte ha gjort de här insatserna? Skall vi inte göra någonting för Malmöregionen, när det är nödvändigt att fatta ett beslut? Skall vi lämna tusentals anställda, deras familjer och regionen utan hjälp? Är det det som ni — Prot. 1985/86:155 vill föreslå? Vi delar från regeringens sida inte uppfattningen att man skall 29 maj 1986 föra en sådan politik, för vi tycker att den politiken är inhuman. Skall vi lyckas i omstruktureringsfrågor, så måste de anställda se att samhället och industrin ställer upp. En omstrukturering av en industribransch är inte enbart en sak för de anställda. Man lyckas inte i Västsverige omstrukturera varv, stålindustri och andra industrier därför att man säger att det är arbetsgivarens, företagets, sak att avgöra vilken industrikapacitet man skall ha. De anställda och deras fack går inte med på någon omstrukturering därför att regeringarna och industrin inte vill göra något i stället — eller inte vill, så att säga, möta de negativa effekterna av omstruktureringarna. Det är ju därför som det ser ut som det gör i flera länder med deras industristrukturer. Vi har i dag en modern och robust industristruktur i Sverige — bättre än på länge. Jag kan gärna upprepa det som jag har sagt i kammaren vid ett par tillfällen — och som Ivar Franzén kan läsa i protokollet: Den struktur vi har i dag på svensk industri har självfallet inte tillkommit bara som en följd av åtgärder från 1982 utan är resultatet av ett långt arbete, som också de borgerliga regeringarna har utfört enligt samma linje. Rätt skall ju vara rätt. Till Christer Eirefelt vill jag säga att de här 75 miljonerna ju inte i första hand tas från de mindre företagen — den tanken har inte funnits. Men jag menar att det är de stora och medelstora företagen i Malmöregionen som borde kunna klara detta. Bedömningen att det skulle klaras var inte min bedömning; jag återgav den bedömning som den regionala gruppen hade gjort. Och jag hoppas och utgår ifrån att Skånes näringsliv skall kunna klara detta. Om man på andra håll i landet — i Norrbotten, i Uddevalla och i flera andra regioner — ställer upp med privat kapital i investmentbolag av olika slag, så skall väl ändå det starka näringslivet i Skåne och de starka finansinstituten i Skåne kunna klara det här. Jörn Svensson tog upp två viktiga frågor. En av dem gällde bilindustrin. Jag skulle gärna vilja ha tid på mig att föra en diskussion om den frågan. Får jag nu säga att det i de två aktuella fallen faktiskt förelåg två företagsbeslut. Det är alltså Volvos resp. Saabs bedömning att man behövde en ny bilfabrik. När det gäller Volvofabriken hade vi från regeringens sida fört en diskussion om att den skulle hamna någonstans i södra Norrland. Men Volvoledningen förklarade att man av olika skäl inte ville det. När det sedan blev aktuellt med omstruktureringen i Uddevalla förde jag diskussioner med Volvo om Uddevalla. Då ansåg man att den tänkta utbyggnad som man behövde kunde förläggas till Uddevalla. Det stöd man fick skulle täcka de merkostnader som Volvo hade för etableringen. Saab behövde också en ny bilfabrik. Deras förstahandsalternativ var att lägga den utomlands. Jag försökte i det läget att få dem att lägga fabriken i Avesta, vilket de då sade att de inte ville göra. Så kom Kockumsdiskussionen, och då förde jag in resonemanget med Saab på Malmö. Jag vill framhålla att vi inte har gjort någon bedömning åt Volvo och Saab om att de bör öka sin kapacitet. Den bedömningen har företagen gjort själva. Men jag skall gärna erkänna att vi på industridepartementet har gjort en bedömning av bilindustrin som är ganska optimistik, och den är jag beredd 35 att vid tillfälle redovisa i en riksdagsdiskussion.

Fru talman! Låt mig börja med industristödet, som vi ändå hastigt kan återkomma till. Jag har räknat upp ett antal exempel på att socialdemokraterna, om de hade följt den moderata linjen, radikalt hade kunnat minska industristödet, förlusterna på Zenit Shipping AB m.m. Jag har inte sagt att någon går fri, utan jag framhöll i mitt huvudanförande att alla är mer eller mindre delansvariga i varvsbesluten. Men det centrala och viktiga är utvärderingen av resultatet av industristödet. Man förlorar både pengar och arbetstillfällen utan att ha uppnått några bestående effekter utan i stället ett långdraget lidande för många människor. Vidare har jag inte sagt att vi inte har diskuterat regionalpolitiken. Jag har sagt att jag tycker att de regionalpolitiska insatserna har kommit att handla mycket om industristöd till storstadsregionerna i vid bemärkelse och till stora företag och att man i stället borde ha förbättrat arbetsvillkoren för företagsamheten som helhet. Jag tycker att det är fel att industriministern tydligen vid varje tillfälle skall sitta och förhandla med bilföretagen om var de skall lägga sina industrier och hur mycket pengar de skall få för att lägga dem på det ena eller andra stället. Mindre och medelstora företag har inte en chans att få motsvarande behandling. Jag återkommer också till frågan om årsredovisningar och den information som vi har fått från regeringen. Jag anser att informationen är otillräcklig. Den inriktning som svensk varvsindustri skall ha i framtiden bör komma till uttryck i propositionen. Precis som näringslivets börskommitté begär i fråga om nyemissioner, skall det framgå vad man tänker göra, dvs. det skall klart anges vad man skall ha pengarna till. Där verkar det finnas en diskrepans mellan industriministern och Svenska Varv, såvitt jag kan se och vad jag har hört i vart fall. Vi är rädda för att Svenska Varv blir en ny stor statlig verkstadskoncern med ganska betydande soliditet. Om man börjar räkna, finner man att det inte rör sig om 25 96. Om det sker en liberalisering av valutaregleringen, krymper balansräkningen ytterligare, och det är väl snarast fråga om 30-35 26 soliditet, med betydande möjligheter att sälja vissa delar och därmed ytterligare stärka företagsgruppen som helhet. Vi gör bedömningen att det är väsentligt bättre att sälja en del av företagen inom Svenska Varv och få resurserna den vägen än att anlita en hårt ansträngd statskassa och på det viset sakta men säkert sätta punkt för en tragisk svensk industristödspolitik när det gäller Svenska Varv.
Fru talman! Nejdå, industriministern, vi blev inte alls sura. Det blev vi kanske de 50 första gångerna den här valsen spelades upp av socialdemokratiska riksspelmän. Nu tror vi att det knappast finns någon enda människa som går på den finten längre. Möjligen finns det skäl att upprepa frågan: Vilka insatser för att klara strukturförändringarna i framför allt de tunga basnäringarna var det som socialdemokraterna inte accepterade? Och varför redovisade man inte det då utan valde att i stället plussa på insatserna? Några ord till om det regionala investmentbolaget. Det återstår att se hur — Prot. 1985/86:155 man lyckas få fram kapital från näringslivet. Vad vi vet har de stora 29 maj 1986 företagen, som industriministern hänvisar till, i allmänhet egna finansieringsbolag, och de mindre har mycket riktigt begränsade möjligheter att tillskjuta kapital. Jag vet t.ex. att Hans Cavalli-Björkman, som är en god kännare av näringslivet i regionen, är mycket mycket tveksam till möjligheterna.
Fru talman! Nej, industriminister Thage Peterson, vi skäms inte alls för det verkliga resultatet under de borgerliga regeringsåren — det är de socialdemokratiska nidbilderna vi protesterar emot. Jag noterar det erkännande industriministern gav här. Det är faktiskt så att under de icke socialistiska regeringarnas tid räddades viktiga delar av svenskt näringsliv och lades grunden till den positiva industriutveckling som vi sett de senaste åren. Den devalvering som socialdemokraterna genomförde 1982 hade varit långt mer motiverad 1975-1976. Ändå kritiserade socialdemokraterna oerhört den devalvering som var helt nödvändig att göra 1977. När man så totalt förändrar synen och argumenten beroende på om man är i regeringsställning eller om man är i opposition, gör man sig skyldig till ett allvarligt missgrepp som undergräver den trovärdighet vi som politiker i olika läger är beroende av. Dessa ständiga kovändningar i det socialdemokratiska debatterandet och handlandet är till stor skada för en seriös politik i Sverige. - Jag vill också passa på att fråga om industriministern möjligen har något klarläggande när det gäller brofrågan Malmö-Köpenhamn, och om det finns möjlighet att något konkretisera den framtida målsättningen för Svenska Varv-koncernen. Jag har tidigare i debatten hänvisat till varför vi ifrån centern är så angelägna om att få dessa besked.

Fru talman! Som jag sade tidigare var det inte min avsikt att ta upp något resonemang eller komma med några angrepp beträffande hur regeringen har agerat i konkreta situationer, i akuta lägen eller när man sökt objekt och ansett sig böra ta vad man kunnat få. Det var min avsikt att sätta in dessa beslut i ett större industripolitiskt sammanhang och från den utgångspunkten ifrågasätta. Vi har sett att det skall tillskapas två stora bilfabriker. Det är alltså en kraftig förstärkning av bilindustrins position i landet. Bilindustrin har begagnat sig av en prissituation för att bereda sig fördelar och göra dessa investeringar. Samtidigt har vi på gång sedan lång tid starka påtryckningar från företrädare för bilindustrin för att påverka den statliga trafikpolitiken här i landet, där speciellt Scandinavian Link och vad därtill hör är en integrerande del. Jag tar upp detta ifrån den utgångspunkten att man här inte på sikt får bädda för en utveckling som förstärker tendenser som står helt i strid med den trafikpolitik och miljöpolitik som ändå ett brett urval representanter här i riksdagen i stort har varit överens om. Må så vara att den kommunala regimen i Malmö vill öppna Malmös gator, 37 som de säger — dvs. för bilarna, medan pensionärer och barn får flytta sig åt sidorna. Men när det gäller socialdemokraterna, vpk och även centern på det rikspolitiska planet, i denna kammare, har vi fattat beslut på det trafikpolitiska området som går stick i stäv med hela den sortens tänkande. Bilindustrins intressen är inte på något sätt förenliga med de miljöpolitiskt och trafikpolitiskt motiverade beslut som förutser en helt annan framtida struktur för trafiken här i landet.

Fru talman! Jag skall ta upp några frågor. Från visst borgerligt håll är man motståndare till att ge Svenska Varv de pengar som behövs för att koncernen skall leva vidare. Man säger: Sälj i stället ut delar av företaget! Det har framförts här i dag av moderaternas representant. Jag är medveten om att moderaternas linje grundar sig på en fientlig inställning till statliga företag över huvud taget, så det här är bara ett konsekvent fullföljande av den linjen. Det kan låta bestickande när man säger att vi skall sälja ut vissa delar, och det skulle säkert gå att avyttra flera av Svenska Varvs dotterföretag. Men det är ingen lösning på dagens problem. Och efter en sådan utförsäljning skulle man ha kvar flera problemföretag. Vad skulle man göra med dem? Vem skulle köpa dem? Det skulle fordras insatser, såvida man inte skall fullfölja linjen att bara lägga ned, och sedan får de företag där man är arbetslös ta vägen vart de vill. Den här linjen avvisar regeringen med kraft — det här är inte regeringens linje. Jag upprepar att vi vill ge Svenska Varv möjligheter att fortsätta sin utveckling som ett sammanhållet företag där man skall utnyttja sambandet mellan de olika enheterna så att det blir en konkurrenskraftig helhet inom utvalda affärsområden. Samtidigt måste naturligtvis Svenska Varv fortsätta att förändras vad gäller företagssammansättningen. Men detta bör ske som en naturlig del av företagets egen utveckling och inte genom direktiv från ägaren. Jag upprepar också att det kapitaltillskott som regeringen föreslagit inte i sig ger Svenska Varv så stora möjligheter att expandera. Däremot ger det koncernen möjligheter att fortsätta sin anpassning till de långsiktiga marknadsförutsättningarna och att göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Jag vill gärna tillägga följande: Både svensk ekonomi och svensk arbetsmarknad behöver statliga företag, behöver ett aktivt Svenska Varv. Jag hoppas naturligtvis på framgång för Svenska Varv, jag hoppas att företaget kan utvecklas, expandera och sysselsätta fler människor samt att de olika delarna skall vara konkurrenskraftiga och därmed också framgångsrika. Vi behöver vår industrikapacitet och vi behöver också fler koncerner och fler företag som satsar på nyföretagande och utveckling. Jag menar att man kommer alldeles fel om man inte i en industripolitisk debatt också har med detta som utgångspunkt. Då får man inte varje gång låta sitt hat mot de = Prot. 1985/86:155 statliga företagen ta överhand för att stryka ett streck över verksamheten och 29 maj 1986 därmed slänga ut industrikapacitet. Verkligheten är litet annorlunda än vad Per Westerberg tror. Det är nödvändigt att påverka företag och näringsliv också i rena lokaliseringsfrågor. Jag tror inte att Per Westerberg och moderata samlingspartiet heller på denna punkt har något stöd från centern och folkpartiet, när de tre partierna efter denna debatt skall göra upp om vad som har sagts här tidigare. De privata svenska företagen är inte särskilt intresserade av Norrlands inland —-inte ens av Norrlands kustland — och inte heller av Bergslagen. Det är bara så. Jag har märkt en hårdnande attityd hos det privata näringslivet att förlägga produktionen dit där den blir billigast. Det heter: Vi representerar i första hand aktieägarna, och det är staten som skall svara för regionalpolitiken. Därför vill vi förlägga produktionen och sysselsättningen där vi gör de högsta vinsterna. Detta är en konsekvent linje som företagsledarna följer. Men om inte regeringen försökte påverka dem, som Per Westerberg vill förbjuda mig att göra, skulle vi få en otäck koncentration till storstadsregionerna och till de tillväxtområden som finns kring universitetsoch högskoleorterna. Sanna mina ord, Per Westerberg: Det skulle vara början till en oerhörd koncentration till just dessa orter. Riksdagen beslutade att sänka arbetsgivaravgifterna i Norrbotten med 10 90. Jag tillsatte en delegation av fyra duktiga personer som gick runt i 26 börsnoterade företag och förhandlade med dem. Inte ett enda fall av nyetablering i Norrbotten har vi fått till följd av den 10-procentiga sänkningen av lönekostnaderna där uppe, därför att de privata företagen inte vill till Norrbotten — det där får staten klara upp. Skulle vi inte ha några påverkansmöjligheter, om riksdagen skulle förbjuda industriministern att förhandla med företagen, skulle vi få en väldigt snabb utveckling mot koncentration — en koncentration som kanske Per Westerberg och hans parti är ute efter, vad vet jag? Sedan återkom Per Westerberg till frågan om informationen, och antydde den här gången att informationen inte bara varit knapp utan också felaktig och vilseledande. Det måste jag få rätta till. Regeringen har inte lämnat några felaktiga uppgifter till riksdagen, varken i propositionen eller till näringsutskottet. Jag utgår från att Per Westerberg inte heller avsåg att säga detta i sin replik utan helt enkelt av misstag gick för långt. För bara någon dag sedan hade Per Westerberg och jag en interpellationsdebatt om årsredovisningarna och beslutsunderlaget från Svenska Varv, och därför tycker jag inte att jag behöver förnya den debatten. Frågan om småföretagspolitiken tas upp i flera inlägg. Också här vill jag slå fast några saker. Regeringens småföretagspolitik har varit och är framgångsrik. Det är ett mycket högt nyföretagande i dag i vårt land. Antalet småföretag som etableras är rekordstort, i jämförelse med vad som skedde under de borgerliga regeringsåren. Det räcker att läsa dessa fakta i Statistisk årsbok. Om ni inte tror på industriministern i det här fallet så kan ni tro på statistiska centralbyrån och industriverket, som redovisar vilket högt nyföretagande som finns i Sverige för närvarande. 39 Och även småföretagen går bra, har hög lönsamhet och god soliditet och ökar investeringarna. Jag är den förste att glädja mig över att småföretagen lyckas och att fler och fler människor vill ta steget fullt ut, bilda företag och ta det ansvar det innebär att stå på egna ben. Sedan är det faktiskt så att bilindustrin har en viss betydelse även för småföretagen. Över 1 200 underleverantörer och småföretag har i dag sin verksamhet baserad på bilindustrins beställningar. Jag var på det klara med bakgrunden till Jörn Svenssons fråga. Jag inser också att den kan resas. Men i det här fallet var det så att planerna att öka kapaciteten redan fanns i företagen. Regeringen valde alltså att gå in i diskussioner med företagen för att få deras utveckling förlagd till de regioner som regeringen önskade. Vi har inte påverkat företagen till en mer optimistisk syn på bilindustrin än vad de själva har.

Jag har tillbakavisat att det här skulle vara fråga om subventioner till bilindustrin. Staten har med hjälp av lokaliseringsstöd täckt de merkostnader som de båda företagen har haft för etableringen i Uddevalla resp. Malmö. Detta innebär ju att svensk bilindustri utvecklas på hemmaplan, men för närvarande är det så lyckligt att båda de svenska bilföretagen är framgångsrika på exportmarknaderna, och inte minst på USA-marknaden.

Fru talman! Stödet till varvsindustrin har fått utgöra ett typexempel på de omfattande industrisubventioner som bidragit till nuvarande budgetunderskott. Så här i efterhand — det har märkts tydligt i debatten i dag — kan vi alla konstatera att misstag begicks när Sverige inte mer resolut och på ett tidigare stadium omstrukturerade och bantade varvsindustrin. Men att nu avveckla det sista nybyggnadsvarvet i Sverige tror vi i KDS inte är rätt politik för framtiden. Sverige behöver den industriella kapacitet, den teknologi och det yrkeskunnande som ett modernt, högteknologiskt nybyggnadsvarv medför. Varvsindustrin är en tillgång för annan industri, för det svenska försvaret och för framtiden. Detta måste också värderas. Fru talman! Arbetsmarknadssituationen i Malmöregionen är mycket bekymmersam. I Malmöhus län går ca 15 000 människor öppet arbetslösa, enbart i Malmö 6 500. Arbetslösheten är så hög som 5,4 960 i genomsnitt i länet. Sådan är situationen, trots att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ökat markant under senare år. Totalt 31 000 personer är öppet arbetslösa eller sysselsatta tack vare arbetsmarknadspolitiska insatser. Det innebär att arbetslösheten ökat med 13 000 eller 72 96, jämfört med närmast föregående jämförbara konjunkturår, 1980. nämnden i Malmöhus län medför en nedläggning ett bortfall på 6 000-10 000 arbetstillfällen, eftersom underleverantörer, serviceföretag, handel, kommunal verksamhet m.fl. påverkas. Totalt beräknas 12 000 i Malmöregionen bosatta familjemedlemmar vara beroende av varvsverksamheten för sin försörjning. Det är mot denna dystra bakgrund man lätt glömmer att bakom statistiken finns individer med inte sällan svåra, ja mycket svåra problem. Antalet personer i åldern 40-60 år är betydligt större på Kockums än i det nyligen nedlagda Uddevallavarvet, som i sin tur hade en större andel över 60 år, vilka kunde förtidspensioneras. Denna grupp äldre anställda har speciellt svårt att hitta nya arbeten — det vet vi alla — och de har svårare att omskola sig eller flytta. Förtidspensionering är inget alternativ. Man bör rimligtvis ha 10-25 år kvar i aktivt förvärvsarbete. Det bör dessutom noteras att 28 96 av Kockumsarbetarna är invandrare med utländskt medborgarskap. En relativt stor grupp av de övriga är invandrare som i dag är svenska medborgare. Arbetsmarknadsutsikterna för dessa är ofta betydligt svårare än för övriga grupper. Fru talman! Debatten och replikskiftena har gått av och an hittills, och jag tycker att man har varit mycket fixerad vid de penningsummor som satsats på industripolitiken. Jag har som utanförstående inbillat mig att satsningarna gjordes därför att människorna annars skulle ha drabbats hårt socialt, därför att regioner annars skulle utarmats. Och det kan väl inte råda något tvivel om — även om tal om ekonomisk tillväxt nu är högsta mode igen — att det hade dragit med sig rejäla kostnader, om man inte hade gjort satsningar industripolitiskt i det förgångna. Hur stora de hade blivit för människorna har jag inte hört särskilt stor diskussion om än, men den kanske kommer. Det är ju inte så att det om en industri läggs ned genast finns arbetstillfällen för människorna. Det är ju inte så att en strukturomvandling som sker kvickt inte drabbar människorna. Fru talman! De företagsekonomiska kostnaderna, i form av årligt marknadsstöd, för att man skall kunna fortsätta Kockums civila fartygsproduktion beräknas av företagsledningen till 200 milj.kr. Dessutom krävs kreditoch lånevillkor som överensstämmer med de konkurrerande varvsnationernas. Industridepartementet har, såvitt jag förstått, beräknat dessa kostnader till 150 milj.kr. per år. Det rör sig alltså om totalt 350 milj.kr. under några överbryggningsår. Hur många år det dröjer innan handelsfartygsmarknaden stabiliserats är givetvis svårt att bedöma — ingen kan väl påstå sig vara expert när det gäller en sådan bedömning. En del talar om två tre år, andra bedömare tror att det krävs ytterligare några år. Den speciella nisch, kryssningsfartyg, som Kockums inriktat sig på har en växande marknad och sägs ha goda framtidsutsikter. Kockums är på detta område marknadsledande och har också fått goda vitsord från redare runt om i världen. Ett stöd till Kockums innebär inte, vilket måste starkt betonas, att Kockums varv skulle få någon speciell förmån, utan enbart att varvet skulle få likartade konkurrensförhållanden som andra varv. Denna merkostnad för samhället måste vägas mot vad arbetslöshet och den direkta avvecklingen av varvet kostar samhället. Under 1984 betalades det ut nära 600 milj.kr. som ersättning från arbetslöshetskassan och kontant arbetsmarknadsstöd till ersättningsberättigade i Malmöhus län. Statens och kommunernas finansiella kostnader i form av bortfall av direkta och indirekta skatter och arbetsgivaravgifter till följd av arbetslösheten uppgår till ca 320 milj.kr. Till detta skall läggas kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska insatser. TCO och LO-distrikten i Skåne har försökt göra en samhällsekonomisk uppskattning av vad arbetslösheten kostar i den situation som skapas vid en nedläggning av Kockums varv. Räknar man in samhällets kostnader för arbetslöshetsersättning, bidrag vid arbetsmarknadsutbildning, förtidspension av arbetsmarknadsskäl, minskade kommunala och statliga skatteintäkter etc., visar det sig att samhället har utgifter på 50 000 kr. för varje arbetslös. Samhället har inkomster rent generellt på 100 000 kr. för var och en som är i arbete. För 8 000 människor blir de samhällsekonomiska förlusterna vid en avveckling av varvet således 1,2 miljarder kronor årligen. Därtill skall läggas — vilket inte går att uppskatta i pengar, det vill jag särskilt betona — den sociala oro och de problem av olika slag som uppstår för de drabbade vid en nedläggning. Regeringen har presenterat en rad åtgärder som skall motverka arbetslösheten i Malmöregionen. Det s.k. Malmöpaketet beräknas kosta totalt 850 milj.kr. Dessutom tillkommer 320 milj.kr. för att driva varvet under avvecklingstiden samt att Saab medges ta i anspråk avsättningar till investeringsfonder på sammanlagt 12,5 miljarder kronor. Regeringen har också försökt skapa förhoppningar om en Öresundsbro och en järnvägstunnel till Danmark. Dessa projekt har dock inte preciserats tidsmässigt eller kostnadsmässigt. Det enorma stöd som Volvo fick i Uddevalla och Saab nu föreslås få i Malmö är tvivelaktigt från handelspolitisk synpunkt. Utländska biltillverkare upplever statsstödet till svenska bilfabriker som otillbörlig konkurrens. Dessutom kan det allt finnas en stor fara i att så kraftigt förlita sig på bilindustrin vid varvsnedläggningar — det har ju också framförts här tidigare. Om bilindustrin en dag hamnar i en besvärlig situation, kommer de nuvarande problemen i Uddevalla och Malmöregionen att framstå som marginella. De insatser som görs för Malmö kommer inte att leda till så många nya arbetstillfällen att det täcker de förlorade arbetstillfällena. På kort sikt kommer dessutom betydande problem, med bl.a. omskolningar, att uppkomma. Speciellt den äldre arbetskraften kommer att få det mycket besvärligt. Långtidsarbetslöshet, förtidspensionering och ökat antal socialbidragsmottagare kommer att följa i spåren av nedläggningen. Om nedläggningen av Kockums civila varvsproduktion drivs igenom mot en massiv lokal opinion, måste det givetvis skapas ersättningsarbeten, och omfattande satsningar måste göras för att speciellt hjälpa ungdomar och äldre arbetskraft. Givetvis är förslaget, att i ett sådant sammanhang satsa på att utveckla Kockums Verkstäder AB, att inrätta ett centrum för marinoch undervattensteknologi i anslutning till den fortsatta verksamheten vid Kockums AB positivt. Detsamma gäller de ökade resurserna till utbildning, arbetsmarknadspolitiska insatser, investmentbolag, utvecklingsfond och länsstyrelsernas näringslivsinsatser. Fru talman! Ser man varvspolitiken i ett helhetsperspektiv framstår det dens uppmaning att satsa på Kockums. Svenska Varvs agerande strax före jul och regeringens besked i vintras att förorda en nedläggning av varvsverksamheten vid Kockums har givetvis inneburit att möjligheterna att få beställningar och skapa framtidstro på företaget kraftigt begränsats. Regeringens och Svenska Varvs agerande har således inneburit att det beslut vi i dag har att fatta i praktiken har föregripits, vilket är mycket beklagligt. Hanteringen av detta ärende och de arbetsmarknadsoch industripolitiska aspekterna på denna fråga gör att jag i alla fall vill yrka bifall till reservation 2, vilken täcker det yrkande jag har i min motion. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 5, 6, 9 och 11.

Fru talman! Beslutet i dag innebär att vi definitivt kommer att sätta punkt för stora delar av Kockums varv i Malmö, ett företag som har funnits i drygt 100 år. Det är väl ingen överdrift om jag påstår att varvet varit Malmös stolthet och dess flaggskepp. Kockumskranen har varit en symbol inte bara för Kockums utan för hela Malmö. Oavsett om man rest till lands eller till sjöss har det första man sett vid ankomsten till Malmö varit den stora Kockumskranen. Den var den största bockkranen i världen när den en gång byggdes i mitten av 1970-talet. Som malmöbo är det mycket lätt att konstatera att många människor, ja, nästan alla i Malmö har jobbat vid Kockums eller har släktingar eller bekanta som på något sätt har anknytning till varvet. Själv har jag varit anställd på Kockums sedan 1969. Det är således 17 år sedan jag började där. Jag har fortfarande — som jag betraktar det — den oskattbara fördelen att någon eller några dagar i månaden kunna gå ner och jobba på varvet. Man får kanske på det sättet en annan inblick i hur folk som jobbar där resonerar än om man bara läser tidningsuttalanden. De anställda har under åren genomlevt många kriser. Ofta har varvets framtid hängt på att man före ett visst datum fått en order. Så har det varit vid Kockums under praktiskt taget hela verksamhetsperioden. Jag tror därför att man t.o.m. i dag kan träffa på Kockumsanställda eller malmöbor som inte tror att ens detta beslut är det definitiva, vilket det tyvärr är. Att vara anställd på Kockums innebär någonting särskilt. Man talar om en Kockumsanda eller en varvsanda, och något sådant finns troligen inte på så många andra företag.

Att många trivs på Kockums bevisas också av den mycket höga åldern på de anställda. Har man en gång hamnat på Kockums, blir det gärna så att man stannar där. Kockums är också ett mycket effektivt varv. Jag vågar säga det, trots att jag kan betraktas som part i målet. Det är absolut ingen ovanlighet, fru talman, att bland opartiska bedömare 43 Prot. 1985/86:155 få höra att Kockums är det kanske effektivaste varvet i världen. Tyvärr måste vi med beklagande konstatera att det inte är vare sig Kockums eller de andra svenska varvens egna kostnader för fartygen som är avgörande för möjligheten att producera fartyg. Det avgörande är i stället hur mycket andra länders regeringar subventionerar sin fartygsproduktion. Hade Kockums fått lov att tävla med andra länders varv på lika villkor, hade vi aldrig haft den debatt som vi i dag tyvärr har. Kockums tävlar med andra länders regeringar. I och för sig kan jag förstå att andra länder i desperation satsar mycket på subventioner till just varven, därför att man i Frankrike, Storbritannien och Västtyskland ju har en långt värre arbetslöshet än vi har i dag i Sverige. Ändå kan jag inte stå här i dag och säga att vi skall behålla Kockums intakt. Om man ser framåt i tiden finns det tyvärr ingenting som talar för att Kockums skulle ha en hygglig chans att klara sig till rimliga kostnader. Jag kan bara konstatera att varvsindustrin under ett stort antal år har sagt att det skall bli bra om fem år. Detta har man sagt sedan mitten av 1960-talet. Vid varje ny varvsdebatt förhalar man beslutet. Ett mått på de besvärligheter som Kockums och säkert också andra varv har fick vi häromdagen, när vi kunde läsa om planerna att bygga en sista båt på Kockums, en s.k. nedläggningsbåt. Den båten skall i runda siffror kosta 200 milj.kr. att tillverka. Man räknar emellertid inte med att kunna få tillbaka mer än 70-75 milj.kr. Detta är ett mått på den oerhört sneda konkurrens som råder inom varvsindustrin. Kockums har fått chanser — det går inte att påstå motsatsen. I dag ligger i Kockums hamnbassäng två gastankrar som med ränta på ränta har kostat staten 1 miljard kronor per styck att producera. Dessa tankrar har icke fått en frakt, och de kommer tyvärr, fru talman, sannolikt inte att få någon frakt. De kommer förmodligen att gå direkt till skroten. I den här debatten har också talats om subventioner till varven. Och varven har förvisso fått subventioner, men jag skulle ändå vilja nyansera den här debatten litet grand. Det är inte så att man har pytsat ut pengar direkt till varven, och sedan har varven kastat pengarna direkt i hamnbassängen. Vi skall ha klart för oss att de här subventionerna samtidigt har inneburit att många människor i vårt land har kunnat behålla sitt jobb. 1985 beställde Kockums för 900 milj.kr. i Sverige. Det är alltså många anställda som har fått sin försörjning tack vare att Kockums har lagt ut beställningar i Sverige. Vad får då Malmö som kompensation? Det talas om att Saab skall bygga en bilfabrik i Malmö. Detta tycker jag är bra för regionen. Däremot vill jag med bestämdhet hävda, att den dag denna Saabfabrik skall börja producera, tror jag inte att det är så många av dagens Kockumsanställda som kommer att jobba där. Ålderssammansättningen på en bilfabrik ligger nämligen mycket långt under den som i dag finns på Kockums varv i Malmö. Jag vill ändå betona att en bilfabrik i Malmö skulle vara bra för regionen. Man frågar här om bilindustrin kommer att finnas kvar om fem tio femton år. Den som har förmågan att se i glaskulan hur framtiden blir kan vara lycklig eller olycklig. Det enda vi dock har att rätta oss efter är att företaget självt tror på sin produkt. Det har även talats om en bro mellan Malmö och Köpenhamn, och den debatten är ungefär lika gammal som Kockums varv — alltså drygt 100 år. Jag skall villigt erkänna att jag har sett positivt på planerna på en bro mellan — Prot. 1985/86:155 Malmö och Köpenhamn. Med tanke på mina erfarenheter är jag emellertid 29 maj 1986 inte så säker på att denna bro verkligen kommer till stånd. Jag är väl också litet tveksam till resonemangen i vissa reservationer. De går ut på att om en bro inte skulle komma till stånd, skulle ett alternativ vara att satsa på en färjetrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Vi har ett briljant negativt exempel som nu ligger utanför en hamn i Florida i USA. Det gäller ett färjeprojekt som totalt misslyckades. På 1960-talet, då framför allt matpriserna i Köpenhamn var betydligt lägre än priserna i Malmö, var det mycket attraktivt att åka över sundet. I dag är den skillnaden, som vi alla vet, nästan uppäten. Oavsett hur många båtar som sätts in i trafik mellan Malmö och Köpenhamn kommer det att bli svårt att driva trafik året runt. Man kan bedriva en hygglig färjetrafik på sommaren, mellan maj och augusti september. Vi har sett många försök som inte gått bra, och jag har berättat om ett av dem. Till sist, fru talman, vill jag säga följande. 1978 talade man om att den dåvarande borgerliga regeringen skulle föreslå en minskning av antalet anställda vid Kockums med 700 personer. Jag vågar påstå att facket i princip vände upp och ned på Malmö, trots att situationen i Malmö vid det tillfället var betydligt gynnsammare än vad den är i dag. När Malmö i dag har den jämfört med andra storstäder i särklass högsta arbetslösheten, kan vi konstatera att protesterna mot att regeringen nu lägger ned stora delar av Kockums inte är speciellt starka. Jag tar fackets uppträdande som ett bevis på att man där har fått en mer realistisk inställning till förhållandena. Om en annan regering skulle komma i samma situation, hoppas jag att facket handlar lika ansvarsfullt och accepterar en, tyvärr, mycket beklaglig situation.

Fru talman! De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö har i en särskild motion framlagt sin syn på den framtida varvspolitiken och det åtgärdsprogram som regeringen redovisar i propositionen med anledning av beslutet att inte ge fortsatta direktsubventioner till Kockums varv. Det var ju detta beslut av regeringen som resulterade i att styrelsen för Svenska Varv fattade beslut om avveckling av produktionen av handelsfartyg vid varvet. Jag skall, fru talman, redovisa den inställning vi har både till varvspolitiken och till regeringens åtgärdsprogram för sysselsättning och utveckling i Malmöområdet. Först vill jag tala om varvspolitiken. Vi har länge haft den uppfattning som redovisas i motionen, nämligen att det finns starka industripolitiska skäl som talar mot en avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Sveriges sista återstående fartygsproducerande storvarv. Kockums redovisar i dag troligen Europas högsta varvseffektivitet. Det avancerade byggnadssättet och den breda kunskap som finns inom varvet har lett till framgångar inom en rad nya marknadsområden. Här finns en mycket stor industriell kapacitet, som borde tas till vara inom industripolitiken. Det är angeläget för Sverige att behålla sitt sista stora nybyggnadsvarv och Kockums industriella kapacitet. Främsta anledningen är varvets industripoli 45 tiska betydelse samt betydelsen för den svenska handelsflottans tekniska utveckling och för hela den marina teknikspridningen i landet. Också kopplingen mellan den civila och marina fartygsproduktionen vid Kockums har varit av stor vikt. Kockums har stor betydelse för handelsflottan, för underleverantörer och för hela den marina kulturen. Vidare har produktionen av handelsfartyg varit betydelsefull för utvecklandet av undervattensteknik, både den militära och den civila. Vi står kvar vid den här uppfattningen. Regeringens och sedermera Svenska Varvs beslut är ur ett industripolitiskt perspektiv djupt olyckligt och felaktigt. Vi delar därmed den uppfattning som framförs i vpk:s reservation till utskottsbetänkandet. Fru talman! Om vi är kritiska på den här punkten, finns det å andra sidan skäl att ge regeringen åtskilligt beröm för det sysselsättningsansvar som man tar genom åtgärdsprogrammet för att främja utvecklingen av ny industri och skapa ny sysselsättning i Malmöområdet. Enligt vår uppfattning är regeringens åtgärdspaket från sysselsättningspolitisk synpunkt av en sådan omfattning att det bör kunna ge regionen goda förutsättningar att lyfta sig ur den rådande sysselsättningskrisen. Åtgärdspaketet har en inriktning, som stämmer ganska väl överens med förslag, vilka under en följd av år framlagts i riksdagsmotioner av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö. Åtgärdspaketet är i huvudsak tillfredsställande från sysselsättningspolitisk synpunkt och visar att regeringen tar ett betydande ansvar för sysselsättningen i regionen. Paketet innehåller fem viktiga beståndsdelar: 1. Genom att regeringen förmår Saab att bygga sin nya bilfabrik i Malmö kan många Kockumsanställda erbjudas nya jobb. Saabs fabrik kommer, när den är fullt utbyggd, att ge ett rejält nettotillskott av jobb i regionen. Det blir en industriell injektion i en krisdrabbad region. 2. Genom satsningen på ett investmentbolag, nya resurser till utvecklingsfond, länsstyrelse, AMS och AMU skapas resurser för en framtidsinriktad industriell och arbetsmarknadspolitisk planering. 3. Satsningen på högskolan och en ökad samverkan mellan forskningen och näringslivet ger förutsättningar för en högteknologisk utveckling i Malmöregionen, vilket det finns ett stort behov av. 4. Insatserna för övergångsproduktion och ombyggnad av järnvägsvagnar visar ytterligare på ett ansvarstagande för en mjuk övergång. 5. Regeringen tar klar ställning för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Detta entydiga ställningstagande till frågan om Öresundsförbindelserna är utomordentligt tillfredsställande. En Öresundsbro skulle få betydande näringspolitiska effekter för hela regionen. Bron är en förutsättning för att Malmös geografiska fördel, närheten till den stora nordeuropeiska marknaden, skall kunna tas till vara. Det är de fem viktigaste beståndsdelarna i regeringens åtgärdspaket, vilket vi hälsar med tillfredsställelse. Även om man av industripolitiska skäl är motståndare till en nedläggning av den civila fartygsproduktionen vid Kockums, måste man ändå konstatera att det är en tillgång för Malmöregionen att vi i det här läget, när det tycks finnas en stor majoritet i riksdagen för en nedläggning, har en socialde mokratisk regering. Exemplet Landskrona har vi i färskt minne. Risken för Prot. 1985/86:155 att en avveckling under borgerlig regering skulle vara oplanerad med 29 maj 1986 åtföljande stora sociala problem är uppenbar. Vi har, fru talman, i vår motion, för den händelse att riksdagen skulle besluta i enlighet med regeringens förslag, lagt fram några förslag till kompletteringar av det av regeringen redovisade åtgärdspaketet. Vi kan nu konstatera att flera av de förslag som vi har lagt fram i motionen är på väg att omsättas i praktiken. Många av de farhågor som vi hade inför genomförandet av beståndsdelarna i åtgärdspaketet har inte besannats. Utgångspunkten för en socialt acceptabel avveckling måste vara att ingen skall behöva lämna sin anställning utan att veta att det finns nytt arbete, utbildning som leder till arbete eller en hygglig pension. En viktig förutsättning för att detta mål skall kunna uppnås är att omställningstiden blir tillräckligt lång. Medel måste därför avsättas till en övergångsproduktion i en omfattning som möjliggör ett uppnående av denna målsättning. Regeringen tycks vara beredd att avsätta sådana resurser. Det verkar också som om det nu finns konkreta projekt för denna övergångsproduktion. Den andra punkt som vi tar upp i vår motion gäller den i åtgärdspaketet föreslagna satsningen på undervattensteknik. Det projektet är bra, men det är viktigt att medel avsätts så att det går att förverkliga. Det är tillfredsställande att utskottet genom sin skrivning markerar betydelsen av den marintekniska forskningen och utvecklingen. Skapandet av ett marint undervattenstekniskt centrum i Malmö är en viktig del i en sådan satsning. Arbetet med att få till stånd detta centrum är nu i full gång. Den tredje punkten i vår motion rör hur Kockums varvsområde skall disponeras efter en eventuell avveckling. På Kockums varvsområde finns värdefull verkstadskapacitet, bl.a. för tung verkstadsindustri. Det gäller bl.a. den stora dockan, bockkranar och i anslutning härtill förlagda verkstadslokaler. Enligt vår uppfattning bör dessa resurser bilda underlag för ett särskilt bolag, vars uppgift bör vara att upplåta lokalerna till lämplig verksamhet. Svenska Varv och Kockums bör medverka till tillkomsten av ett sådant bolag. Även den frågan tycks nu kunna lösas i någorlunda linje med vad vi har förespråkat i motionen. Långtgående diskussioner har förts i anslutning till överläggningarna om bildandet av ett investmentbolag i regionen. Det finns förhoppningar om att man skall kunna hitta en lösning, som ligger i linje, i varje fall i sina huvuddrag, med vårt förslag i motionen. Den fjärde punkten i motionen gäller just frågan om inrättande av ett investmentbolag i regionen. Vi säger i vår motion att villkoren för den statliga medverkan vid bildandet är alltför hårda. Den statliga kapitalinsatsen skall nämligen motsvaras av en insats av bundet eget kapital från näringslivet, som skall vara minst 1,5 gånger den statliga insatsen. Vi förordar i motionen att staten garanterar en insats på 50 milj.kr., även om näringslivet inte uppnår sin andel. Jag kan nu medge att vi var en aning väl pessimistiska i vår bedömning, när vi väckte motionen. De överläggningar som har skett inför bildandet av investmentbolaget har visat att det finns goda förutsättningar att få industrin att ställa upp med erforderligt kapital. Det tycks vara ganska nära föreståen 47 de att formellt kunna bilda detta investmentbolag, som är en väsentlig del av regeringens åtgärdsprogram. Herr talman! Jag vill avslutningsvis göra ett par kommentarer till moderaternas inställning till regeringens åtgärdsprogram. Moderaterna är uppenbarligen ovilliga att göra sådana insatser som regeringen föreslår. Ibland får man intrycket att deras filosofi är att man skall lägga ned varvet och låta marknadskrafterna om möjligt reda upp den sysselsättningskris som blir en följd av nedläggningen. Per Westerberg gav några besked. Jag uppfattade honom så, att det inte behöver ske en satsning, i varje fall när det gäller Saabfabriken i Malmö, eftersom Malmöområdet inte tillhör de mest arbetslöshetsutsatta områdena i landet.Det är ganska raka besked till malmöborna, som har en öppen arbetslöshet om 5 96, motsvarande 5 000 personer. En nedläggning utan ersättningsåtgärder skulle kasta in Malmö i en djupt allvarlig och långvarig sysselsättningskris. Den uppvisning som moderaterna gör i riksdagen är ganska märklig, särskilt jämfört med vad moderaterna säger i Malmö. Där säger moderaterna att regeringens åtgärdspaket i stort är bra, men för litet. Den del som enligt moderaterna i Malmö är för liten är den statliga insatsen till det regionala investmentbolaget. I sin reservation i näringsutskottets betänkande här i riksdagen säger moderaterna att regeringen inte ”har redovisat ett underlag som styrker behovet av ett nytt investmentbolag”. Detta är om inte annat ett besked till moderaterna i Malmö att de inte har något att hämta hos moderaterna i riksdagen. Några extra medel till regionala utvecklingsfonder vill moderaterna inte heller ansluta sig till. Vad som är allvarligast är att moderaterna inte vill anstränga sig för att få en etablering av Saabfabriken i Malmö. Jag vill avslutningsvis göra det konstaterandet att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö av industripolitiska skäl inte delar regeringens uppfattning om nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Däremot vill vi ge regeringen ett mycket klart beröm för det ansvar som man tar för sysselsättningen i regionen. Av den debatt som har förts och de reservationer som fogats vid betänkandet står det dock klart att malmöborna inte kan räkna med stöd från moderaterna i kampen för sin sysselsättning och i kampen mot arbetslösheten i regionen.
Herr talman! Jag har blivit angripen av Lars-Erik Lövdén, och jag skall svara på en del av de beskyllningar som framfördes av honom. Jag vill först konstatera att en del av den debatt som han nu tar upp gäller det betänkande som om en liten stund skall behandlas i kammaren. Jag vill ändå säga att vi vill ha en regionalpolitik där man försöker föra stödet till de områden som är mest utsatta, och det är inte enbart varvsregionerna som är mest utsatta. Det läggs dagligen ned företag både i Bergslagen, i Norrbotten och i Västerbotten utan att tillnärmelsevis motsvarande insatser görs, trots att dessa bygder träffas lika hårt. Det är det som vi vänder oss emot. Prot. 1985/86:155 Att stödet till Malmö i stor utsträckning har kommit att koncentreras till ett 29 maj 1986 företag tycker vi också är fel. Stödet borde i stället ha gått till det stora flertalet företag, med lika förutsättningar för alla att etablera sig. Vi har stor förståelse för att både Saab och Volvo nappar på de feta erbjudandena, men vi tycker ändå att de i sak är felaktiga.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att denna debatt förs, eftersom den ger ett rakt besked: moderaterna i riksdagen tycker inte att det är särskilt angeläget att skapa arbetstillfällen som ersättning för dem som förloras genom det nedläggningsbeslut som riksdagen uppenbarligen kommer att fatta om en stund här i kammaren. Man säger klart, och det gjorde också Per Westerberg nyss, att Saab inte bör ha lokaliseringsstöd för etableringen i Malmö. Man är angelägen om en lokalisering på annat håll. Man uttalar också klart att det inte finns några motiv för etablering av ett regionalt investmentbolag i regionen. Man vill inte heller ge ytterligare stöd till utvecklingsfonderna. Detta visar på en ovillig inställning till att ta ett ansvar för den sysselsättningskris som moderaterna är på väg att skapa genom att ta ställning för en nedläggning av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Det är mycket viktigt att denna ansvarslöshet klart har kommit till uttryck i denna debatt. Det är ett besked till malmöborna att moderaterna inte är beredda att hjälpa dem i den utsatta situation som Malmö befinner sig i och som kommer att bli än värre, om regeringen nu fattar beslut om avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums.
Herr talman! Jag tycker att Lars-Erik Lövdén till att börja med skall se efter vilket betänkande som nu behandlas. Det som vi just nu debatterar är något som skall tas upp i kammaren om en liten stund. Det vore en fördel om vi nu nöjde oss med att föra en debatt om det som näringsutskottets betänkande berör. Lars-Erik Lövdéns önskan om fortsatt stöd till varven är ett eko från en svunnen epok. Vi kan se vilka förfärande resultat som denna har lett till. Sveriges största industrisatsning genom tiderna har lett till att vi förlorat enorma kapitalbelopp och mängder av arbetstillfällen, och vi har utsatt människor för en mycket dålig behandling, långt lidande och stor ovisshet. Vi skall inte ha en sådan industristödspolitik utan satsa våra resurser på att förbättra möjligheterna för i synnerhet de mindre och medelstora företagen och på generella åtgärder för frisläppande av investeringsfonder som alla har möjlighet att använda i särskilt utsatta regioner. Vi kan även tänka oss sänkningar av arbetsgivaravgifter i särskilt sysselsättningssvaga och utsatta regioner. Detta står vi självfallet för i riksdagen, nu som tidigare.
Herr talman! Jag har lyssnat på den debatt som fördes innan jag hade tillfälle att gå upp i talarstolen, och jag hörde då Per Westerberg säga till 49 Prot. 1985/86:155 utskottsmajoritetens företrädare att man inte var speciellt förtjust i de insatser som nu görs i regionen, framför allt vad gäller Saabetableringen. Man tyckte inte att Malmö tillhör de mest utsatta regionerna i landet, och det framhölls även av Per Westerberg. Så visst handlar denna debatt om det ärende som vi nu behandlar. Dessutom uttalar moderaterna i en av reservationerna vid näringsutskottets betänkande att de inte är beredda att medverka till bildandet av investmentbolaget och inte heller till extra medel för den regionala utvecklingsfonden. Detta står i reservation 12, Per Westerberg. Jag konstaterar än en gång att moderaterna inte är villiga att ta ansvar för den sysselsättningskris som uppstår i Malmö vid en nedläggning av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Det är ett rakt besked till malmöborna, som det var bra att få fram i denna debatt.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 34 om varvsindustrin behandlas tre motioner av Bertil Fiskesjö, Stig Josefson och mig. Två av dem avlämnades under allmänna motionstiden. En av dessa gäller en vidare satsning på Kockums varv, en annan gäller ett marinoch undervattenstekniskt centrum i Malmö. I den tredje motionen tar vi upp den segdragna frågan om Öresundsförbindelserna. Då frågan om nedläggning av produktionen av handelsfartyg vid Kockums varv var aktuell och hotet om en stor arbetslöshet svävade över hela Malmöregionen, en ännu större arbetslöshet för ett område som redan var hårt drabbat, ställde vi centerpartister från regionen krav på att Kockums skulle få finnas kvar. Det fanns enligt vår uppfattning starka skäl för detta. Jag sade när frågan var aktuell, för frågan är inte längre aktuell, efter det att olika beslut har fattats. Mycket vatten har flutit under broarna. Ibland upplever man särskilt starkt att möjligen klockan, men inte tiden, kan vridas tillbaka. Ett beslut som följs av andra beslut får ibland en karaktär av oåterkallelighet. Det går inte längre att riva upp — det är passerat. Ett sådant konstaterande kan man göra, ibland med en suck av lättnad, ibland bara med en suck. Det sista är fallet för många malmöbor när det gäller nedläggningen av Kockums. Även om det varvet Inte längre kommer att ha någon plats i Malmö, kommer det ändå att ha en plats i våra hjärtan, och det gäller i all synnerhet för många gamla varvsarbetare, som med saknad och vemod inser att varvet inte gick att rädda. Det definitiva i detta bekräftas ytterligare av placeringen av Saabs bilfabrik på varvsområdet. Nya idéer och förslag om sysselsättning i Malmöregionen växer upp ur askan av det förflutna, sätter frukt och skapar på nytt framtidstro. Allt detta gör att den motion som vi då skrev inte längre kan hävdas. Den hade sin giltighet då den skrevs, eftersom den, som jag tidigare sade, var ett uttryck för övertygelsen om att Kockums då skulle ha kunnat bevaras. Men nu har situationen hunnit i grunden förändras. Att tiden och samtiden Prot. 1985/86:155 förändrar sig under sin passage in i dåtiden och i förbifarten ändrar vårt sätt 29 maj 1986 att se på saker och ting har varit lätt att konstatera under den senast förflutna tiden. En händelse som t.ex. Tjernobylkatastrofen var så laddad med realistiskt och symboliskt stoft att verkligheten efter inte är lik den före. För att ta ett annat i tiden närliggande exempel vet vi alla hur Olof Palmes död på något sätt förändrade vår politiska världsbild. Insikten om världens föränderlighet gör att man inte likt en ståndaktig tennsoldat håller fast vid en sak som är förlorad. Detta resonemang strider inte på något sätt mot uppfattningen att det hade varit bäst, om det som var vår motions innebörd då hade förverkligats men att det tyvärr är en omöjlighet nu. Herr talman! Men Kockums har en mycket stark ställning inom undervattensteknologin. Det har framhållits här flera gånger tidigare. Därför har jag i motion N324 föreslagit uppbyggandet av ett marinoch undervattenstekniskt centrum i Malmö. I motionen, som avlämnades under den allmänna motionstiden, framhålls att ett nytt luftoberoende energisystem för undervattensbruk med Sterlingmotorn som kraftkälla utvecklas inom ubåtsteknologin vid Kockums. Där bedrivs också intensiva studier för utarbetande av 90-talets svenska utbåt. Här satsar man också på exportmarknaden. Sedan motionen väcktes har, som också tidigare har påpekats, den av regeringen tillsatta regionala samordningsgruppen vid länsstyrelsen i Malmöhus län fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ett sådant centrum. Länsstyrelsen, Lunds universitet och Kockums har bildat en stiftelse, Uveon, för undervattensteknologi som skall ta sig an uppdraget. Frågan om Öresundsförbindelserna tar vi upp i motion 391. Centern och vpk har i utskottet reserverat sig till förmån för motionen. Det är faktiskt så, Sten Andersson i Malmö, att broplanerna i årtionde efter årtionde har gett färjeförbindelserna karaktär av en tillfällig provisorisk lösning, som efter hand har försämrat dem till en nivå som tidvis måste betraktas som extremt dålig med tanke på att det rör sig om vitala förbindelser mellan två av Nordens största städer, Malmö och Köpenhamn. Vi i centern vill satsa på en vattenväg. Det borde vara lika självklart som att man kan tänka sig att satsa på broar eller landsvägar. Att försämringen har fått ske har varit till skada för näringsliv och arbetsmarknad i Malmöregionen under åtskilliga år. En av orsakerna har varit de orealistiska och alltför högt ställda förväntningar som bron efter hand har gett upphov till. Man talar också tyst om de negativa effekterna av en bro, t.ex. kraftig nedskärning av sysselsättningen inom färjetrafiken. Men de anställda inom den näringen inser naturligtvis detta samband. Brofixeringen har tyvärr också trubbat av vaksamheten mot att Skåne dräneras på kapital och industrier. Det är bra att man på senare tid har börjat inse behovet av en tätare struktur med små och medelstora företag. Det ger en ökad motståndskraft mot sådana påfrestningar som nu drabbar regionen. Det finns i andra delar av landet exempel på hur en struktur med flera mindre och medelstora företag kan fungera. I stället för att satsa på en bro vill vi i centern satsa på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt på täta, bekväma och snabba 51 färjeförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Jag återkommer till andra sysselsättningspolitiska åtgärder när vi skall debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 18, som handlar om sysselsättningsåtgärder i Malmöregionen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som centerns representanter i utskottet har skrivit under samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 13 och 14 i näringsutskottets betänkande 1985/86:34. Som talesman för folkpartisterna i Malmöhus län vill jag säga att det är med utomordentligt stor vånda som vi har tvingats medverka till beslutet om en nedläggning av Kockums. Men liksom alla andra har också vi fått böja oss för de ekonomiska realiteter som gäller i detta sammanhang. I detta anförande skall jag koncentrera mig på några yrkanden i vår motion 1985/86:477. Vi tycker inte att våra yrkanden har fått den respons från utskottets sida som de borde ha fått. Naturligtvis känner vi stor tacksamhet över att Saab etablerar sig i Malmö. På det sättet skapar man ungefär 2 000 nya arbetstillfällen. Men samtidigt menar vi att en sådan här koncentration av bilindustrin inte råder bot på regionens konjunkturella sårbarhet. Vi tror att en centraliserad prognosverksamhet och en centraliserad fördelning av resurserna ofta leder till nedslående resultat när det gäller att upptäcka utvecklingsmöjligheter eller att stimulera framtida sådana. Den bästa metoden i detta avseende är i stället att stimulera en decentraliserad sökprocess. Alla stora organisationer — vare sig det gäller industriföretag eller offentliga institutioner — riskerar ibland att bli trångsynta och oflexibla. Därför är det nödvändigt att den miljö som statsmakterna skapar också är gynnsam för tillväxten i små och.medelstora företag, liksom för startandet av nya företag. Regeringen föreslår visserligen att 18 milj.kr. anslås till utvecklingsinsatser, riktade till de mindre och medelstora företagen. Detta blygsamma belopp står dock i skarp kontrast till de 414 milj.kr. som anvisats Saab-Scania. För att få fart på regionens näringsliv krävs det att människor stimuleras till nya idéer och initiativ. En större del av regeringens krispaket borde följaktligen ha använts till att stimulera småoch nyföretagandet inom regionen. En hörnsten i näringspolitiken är att skapa gynnsamma villkor för småföretagsverksamheten. Detta är speciellt angeläget i tider då strukturförändringar och arbetslöshet drabbar en region. I många länder har man prövat verksamheter som liknar det etableringscentrum som vi nämner i vår motion och som har till uppgift att hjälpa människorna med olika affärsidéer och med att starta egna företag. Ett stort antal nya arbetstillfällen har skapats i de regioner där den här typen av etableringscentrum har inrättats. Vidare menar jag att en motsvarande verksamhet — inom ramen för ett etableringscentrum — skulle bidra till framväxten av nya småföretag i Malmö. Syftet med ett etableringscentrum är att ge en bred och kostnadsfri rådgivning till blivande företagare. Ett etableringscentrum skulle verka som en form av ”företagsbutik”. En kontaktman skulle tilldela entreprenörer ”faddrar”, åt vilka den blivande företagaren kunde fungera som underleverantör eller partner vid systemförsäljning. Centret skall ledas av en föreståndare som utgör slussen till det kontaktnät som hela verksamheten vilar på. I kontaktnätet ingår representanter för företag, institutioner och myndigheter. Dessa kan på olika sätt bistå den blivande företagaren. Det kan gälla bedömning av affärsidéer, vidareutveckling av en idé, finansiering, administration, ekonomi, marknadsföring, myndighetskontakter m.m. Förutom att uppmuntra och hjälpa personer att starta egna företag har detta centrum ett ansvar för att avråda personer då en affärsidé inte bedöms vara bärkraftig. Denna roll är viktig med hänsyn till att det är ett stort steg att starta ett eget företag. Ett etableringscentrum utgör ett viktigt komplement till de lokala utvecklingsfonderna, varför förslaget borde ha fått en mera positiv behandling av utskottet. Det regionala investmentbolaget nämndes här tidigare, och vissa ansåg att näringslivet tveklöst kommer att ställa upp med de 75 milj.kr. som är ett krav från regeringen för att staten skall tillskjuta 50 milj.kr. Det är vår bestämda uppfattning i folkpartiet i Malmöhus län att näringslivet inte kommer att medverka med dessa 75 miljoner, och då blir statens del 5 miljoner i stället för 50. Det är orimligt att regeringen ställer detta krav. Staten förbinder sig alltså att tillskjuta 50 miljoner om näringslivet gör en motprestation, men denna motprestation bör självfallet tas bort. Generellt sett kännetecknas den svenska arbetsmarknaden för närvarande av en överskottsefterfrågan på yrkesarbetare och framför allt på tekniker. Det är knappast troligt att företagen internt kan utbilda de tekniker som de har behov av. I krisregioner är det av stor betydelse att utvidga sådana offentliga program som ger ekonomisk ersättning och omskolning åt dem som tvingas byta jobb. Malmöpaketet innehåller också en satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I propositionen föreslås att 71 milj.kr. anslås till beredskapsarbeten, introduktionsoch lönebidrag. Endast 24 milj.kr. anslås för att avhjälpa teknikerbristen. Dessutom ställer man som krav för att utöka kapaciteten i civilingenjörsutbildningen och påbyggnadsutbildningen ”att det skånska näringslivet bidrar till utrustningskostnaderna”. Folkpartiet anser att satsningen på utbildning är tilltagen i underkant samt att staten även bör stå för utrustningskostnaderna. Vi anser att en del av Kockumsområdet bör användas för dem som skall göra visst legoarbete och liknande till Saab-Scania. Saab-Scania har lovat att utveckla ett sådant område i sin nuvarande fabrik i Arlöv. Ett sådant område bör också ställas till förfogande i det nuvarande Kockumsområdet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag nämna litet om det biocentrum som folkpartiet förespråkar i vår motion. Skåne är som bekant Sveriges viktigaste jordbruksområde, och en god kompetens inom växtförädlingen har växt fram inom regionen. Vid Lunds universitet och lantbruksuniversitetets institution i Svalöv har utvecklats ett mycket gott kunnande inom genetik, och dessa institutioner är ledande i Sverige inom växtforskningen på molekylär nivå. Att Lunds universitet Prot. 1985/86:155 ämnar stärka sin position inom området speglas av att man nu föreslår En rad företag vilkas affärsidé bygger på växtförädling finns också etablerade i regionen, t.ex. Svalöv AB, Weibulls, Hilleshög och Sollebolagen AB. Erfarenheter från utlandet visar att fysisk närhet mellan universitet med en framstående molekylär biologisk forskning och växtförädlingsföretag har stor betydelse för praktiskt utnyttjande av forskningsresultaten. Även spin off-effekterna har visat sig vara betydande. För de sydsvenska företagen måste det vara en synnerligen viktig förutsättning att man får en molekylärbiologisk kompetens till den södra regionen. För närvarande har vi en koncentration av läkemedels-, växtförädlingsoch livsmedelsindustri i Skåne. Alla är överens om att utvecklingen inom dessa områden kommer att till stor del bygga på en molekylärbiologisk metodik. Om sådan inte finns i Skåne kommer man varken att kunna rekrytera kunniga medarbetare eller ha tillgång till expertkompetens. IT utkanten av Lund har en forskarby, Ideon, etablerats. Verksamheten är inriktad på framtidsområden som datateknik, elektronik, bioteknik och livsmedelsteknik. En uppbyggnad av ett Biocentrum i Lund, till vilket forskningen inom molekylärbiologi koncentrerades, skulle ge universitetet en möjlighet att bedriva en internationellt slagkraftig molekylärbiologisk forskning. Skånes näringsliv har en lång erfarenhet inom petrokemisk produktion. Företagen Masterplast, Ystad Polykemi, Perstorp och Trelleborg AB är exempel på framgångsrika skånska företag med denna produktionsinriktning. Den senaste tidens kraftiga oljeprisfall har dessutom förbättrat dessa företags framtidsutsikter. För att säkerställa fortsatt expansion inom detta produktionsområde bör man förstärka Ideons kemicentrum. De av förslagen i motion 477 som utskottet inte har funnit väsentliga avser folkpartiriksdagsmännen i Malmöhus län att återkomma till framöver. Jag yrkar, herr talman, alltså bifall till reservationerna 13 och 14.

Herr talman! I sin sista replik angrep industriministern mig på ett antal punkter innan han snabbt lämnade kammaren, då jag inte hade tillfälle att ge ytterligare repliker. Jag har under hand fått uppgift om att han har ett program som han måste fortsätta och inte kan närvara i kammaren. Men jag tycker att hans beskyllningar var så allvarliga att de måste bemötas i kammaren även om industriministern har gått. Han beskyllde mig för att lämna vilseledande eller felaktiga uppgifter om att det antingen skulle vara ett fel i propositionen vad gäller att delar av aktiekapitalet i Svenska Varv skulle vara förbrukade eller också att det var något fel i årsredovisningen — i och med att de inte hänger ihop. Jag kan inte finna annat — även efter samtal med Thage Petersons egen handläggare på området — än att jag har rätt i sak. Det finns inget samband mellan dessa båda redovisningar. Det är fel i en av dem -— eller också är det mycket egendomligt redovisat. Enda sättet att komma fram till att aktiekapitalet skulle kunna vara Prot. 1985/86:155 förbrukat till viss del är att hävda i princip att höjningar av det egna kapitalet i 29 maj 1986 lönsamma dotterbolag skulle vara direkta kapitalförluster. Så är inte fallet. Så försätter man inte ett bolag i likvidation — vilket det skulle vara fråga om, när man sakta men säkert förlorar aktiekapitalet. Jag måste tyvärr tillstå att jag tycker att Thage Petersons uttalanden i stället har varit vilseledande. Det hade varit bättre om vi hade fått en mer saklig bedömning som underlag när vi skulle ta reda på vad som verkligen gällde i denna sakfråga. Thage Peterson angrep mig vidare för att vi bedriver en underlig regionalpolitik, för att vi inte jobbar med att få företag till det ena eller andra stället i landet. Det är helt riktigt. Vi bedriver inte den typen av regionalpolitik. Vi vill ge generell hjälp. Det skall vara bättre förutsättningar för företag att etablera sig på orter med särskilt dåligt sysselsättningsläge eller andra mycket speciella problem, men vi tycker inte att man skall frångå marknadsekonomin och gå in i någon form av förhandlingsekonomi med särskilt stora företag som med olika speciella statliga ekonomiska åtgärder skall fås att etablera sig i vissa anvisade storstadsregioner. Vi tycker att illa behandlade regioner eller regioner med svag sysselsättning skall behandlas lika. Jag tror ändå, til syvende og sidst, att det ger det bästa resultatet.

Herr talman! Först en kommentar till Ulla Tillander om planerna beträffande en brooch färjeförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Jag vill betona att jag med mycket stor förtjusning skulle se att vi hade ett stort antal färjor som kunde bära sig ekonomiskt och som kunde gå tätt och vara bekväma. Tyvärr har de senaste tio åren visat att det inte går att driva färjetrafik mellan Malmö och Köpenhamn i den utsträckning som jag och säkert många andra skulle önska. Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet var Lars-Erik Lövdéns inlägg. Han sade att ”vi socialdemokrater från Malmö kommer att rösta för en vpk-reservation där man vill ha Kockums kvar”. Utan att bli beskylld för att göra våld på sanningen vågar jag påstå att detta är ett kvalificerat spel för galleriet. På grund av att vi har den sammansättning vi har i riksdagen kan man tillåta att vissa personer hoppar av och slipper ta obehagliga beslut. Jag menar att man som ledamot av Sveriges riksdag måste försöka se frågorna ur nationell synpunkt. Man skall som lokal representant för en region föra fram sina synpunkter till sitt parti. Sedan får partiet göra en bedömning av vad som blir bäst för landet. Det händer att man ibland tvingas ta ställning till frågor där man kanske inte delar den uppfattning som partiet har. Herr talman! Om vi haft ett jämviktsläge i riksdagen med en eller två rösters övervikt för någotdera blocket, skulle jag vilja se om Lars-Erik Lövdén och hans kolleger hade valt att fälla sitt statsråd. Det går att agera annorlunda i dag, och det är möjligt att man kortsiktigt vinner poäng på det, men jag är absolut övertygad om, herr talman, att det skulle vara långsiktigt förödande om man varje gång ens egen region var berörd lät den regionens 55 ledamöter hoppa av. I ett läge med jämn fördelning i riksdagen skulle det här landet rasa ganska så snabbt.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Sten Andersson i Malmö om det är hans mening att man stillatigande skall finna sig i försämrade färjeförbindelser. Sten Andersson trodde inte heller på en bro, men vad skall vi då ha? Vi i centern är övertygade om att svaret är ett klart nej till en bro. Sten Andersson har helt enkelt inte insett sambandet. Vem vågar satsa på färjor när man förutspår en bro? Detta ständiga tal om bron är en mycket stor risk. Man ger intryck av att vara mycket handlingskraftig när det i själva verket inte händer någonting. Samtidigt försämras färjetrafiken på grund av att ingen vågar investera i bra färjeförbindelser.

Herr talman! Det var på något sätt intressant att först Per Westerberg knöt an till vad han tidigare sagt och menade att man inte behövde arbeta mycket för att förmå företag att etablera sig i vissa delar av landet, t.ex. i storstadsområdena, och ansåg att det borde finnas mera generella instrument som gäller alla delar av landet. Sedan kommer Sten Andersson i Malmö upp i debatten och försöker tillrättavisa de socialdemokratiska riksdagsledmöterna i Malmö och ger oss politiska rekommendationer om hur vi skall bete oss i olika sammanhang. Kanske hade det varit bättre om ni hade rett upp era egna bekymmer först. Moderaterna i riksdagen säger att de inte är beredda att ta något ansvar för sysselsättningen i Malmö. Det är väl ett problem som Sten Andersson i Malmö får försöka hantera på hemmaplan. Kan det verkligen vara Sten Anderssons uppfattning att staten inte skall engagera sig på det vis som den har gjort och ta det sysselsättningsansvar den tagit i och med förslaget till åtgärdsprogram? En viktig del av det åtgärdsprogrammet, ja, den avgörande delen, är faktiskt att man har förmått Saab att etablera sig i Malmö. Utan den etableringen skulle åtgärdsprogrammet inte innebära särskilt mycket sysselsättningsmässigt. I stället för att försöka undervisa oss i det politiska hanterandet borde Sten Andersson känna ett större ansvar för att reda ut den frågan med sin partikollega Per Westerberg. Om inte annat vore det bra för den politiska debatten och för malmöbornas sysselsättning i framtiden.

Herr talman! Jag försökte inte tala om för Lars-Erik Lövdén hur han skall votera; det bestämmer han helt och hållet själv — jag skulle aldrig vilja hamna isituationen att behöva tala om för andra hur de skall göra. Däremot återgav jag min egen uppfattning om hur man måste arbeta som ledamot av Sveriges riksdag. Även när det blåser kallt måste man inom partiet ha en gemensam uppfattning. Jag vidhåller min fråga, som jag inte fick något svar på: Om vi hade haft en riksdag med en rösts övervikt för socialdemokraterna och vpk, hade Lars-Erik Lövdén då valt att fälla sitt statsråd? Jag tror — jag sade det tidigare — att det här handlar om ett kvalificerat spel för galleriet; det finns i dag resurser att låta ett antal Malmö-socialdemokra — Prot. 1985/86:155 ter slippa ta ställning. 29 maj 1986 Det är möjligt att Lars-Erik Lövdén tycker att det här är en bra metod, men på mig imponerar den definitivt inte. Jag tror att en stor majoritet av svenska folket, även bland Lövdéns egna kolleger, håller med om att skulle man sätta ett sådant agerande i system, skulle det innebära en katastrof för Sverige.

Herr talman! Sten Anderssons i Malmö inlägg låter ju aningen mästrande, men vi skall kanske inte fortsätta den debatten. Vi har faktiskt den uppfattningen att det är industripolitiskt felaktigt att göra sig av med den industriella kapacitet som Kockums representerar. Den uppfattningen tycker vi att vi har ganska goda sakskäl för, och dem har vi också redovisat i vår motion. Det är en sak som har varit mycket bra med den här debatten — det är att vi i Malmö i och med att man nu fattar beslut om avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums har fått ett rejält besked från moderaterna om vilket sysselsättningsansvar moderaterna vill ta. Det är bra att vi nu har fått det beskedet av moderaterna. Det visar att moderaterna inte är särskilt intresserade av att ta ansvar för jobben. Jag tror att det hade varit angelägnare för malmöborna att Sten Andersson hade debatterat den frågan med Per Westerberg än att han försöker undervisa i politiskt handlande.
Herr talman! Moderaterna har inte sagt nej till Saabs etablering i Malmö — vårt resonemang på den punkten finns tillgängligt i olika reservationer. Det innebär att vi i praktiken kommer att säga ja till Saabs etablering, åtminstone i första etappen. Vi vill att de båda företagen skall behandlas lika. Det beskedet får Lars-Erik Lövdén om han läser innantill i våra reservationer. Jag fick inget svar på frågan om det kan vara korrekt att låta enskilda ledamöter av Sveriges riksdag dra sig undan ansvaret för ett beslut som är besvärligt för en region när man inte har det kurage som man borde ha när man är ledamot av Sveriges riksdag. Vi har här i kammaren vid olika tillfällen hört ledamöter från snart sagt alla partier säga att de har en annan mening än det egna partiet men att de till sist har böjt sig för att partiet måste göra en samlad bedömning. Med tanke på Lars-Erik Lövdéns och hans kollegers uppträdande här i dag kan vi se fram emot att Sverige inte heller framöver kommer att sakna skådespelare.

Herr talman! Jag är ju inte direkt berörd, men jag vill ändå göra en liten kommentar till Sten Anderssons i Malmö uppträdande här i slutet av debatten. Jag tycker det är fult att göra den här typen av obestyrkta beskyllningar. De socialdemokratiska motionärerna från Malmö har i god tid i en egen, självständig motion till årets riksdag klart redovisat sin inställning. De har också redovisat denna inställning i flera andra offentliga sammanhang lokalt. 57 Det är också fullt i konsekvens med denna inställning som de, om de nu har bestämt sig för det, stöder reservation 2 i detta betänkande. Jag skulle också vilja göra följande kommentar: Att man en och annan gång måste markera inför sin partiledning att man har en annan uppfattning än vad partiet i övrigt har och ger uttryck för, det är någonting som var och en kan råka ut för — och det har jag råkat ut för. Jag betraktar mig inte som opportunist vid de tillfällen då jag har gjort sådana markeringar; man är inte opportunist i sådana sammanhang. Står man för det man uppriktigt tycker, då är det en sund manifestation av parlamentarisk självständighet.

Herr talman! Det finns i och för sig ingen anledning för mig att diskutera med Jörn Svensson. Vi vet ju att Jörn Svensson i alla sammanhang har en uppfattning som skiljer sig från den uppfattning majoriteten av svenska folket har. Hans förslag om lösningar är helt underbara. Det är bara pengarna som saknas. I det här fallet talar han om att man skall ha rätt att uttrycka egna åsikter. Det tycker jag också att man skall ha, men till en viss gräns. Som jag har sagt tidigare händer det väl ofta att vi på olika håll här i kammaren är missnöjda med den ställning som vi kan tänka oss att våra partier kommer att inta. Vi försöker då arbeta inom partierna för att föra fram de synpunkter och de argument som vi tycker att man skulle ta hänsyn till. Sedan måste i slutändan partiet ta samlad ställning. Herr talman! Man skall inte angripa motståndare som inte kan försvara sig, men jag skall ändå göra ett undantag den här gången. Vid ett senare tillfälle kanske jag kan få ett svar av Lars-Erik Lövdén på frågan hur han skulle ha agerat i dag om vi hade haft en sådan sammansättning av Sveriges riksdag att det varit en rösts majoritet för socialdemokrater och kommunister. I det läget hade han krupit till korset.

Herr talman! Arbetsmarknadsläget i Malmöregionen har under den här våren varit föremål för flera ingående debatter här i kammaren, senast i samband med den regionalpolitiska tvådagarsdebatten förra veckan. Jag skall därför endast helt kort kommentera den moderata synen på arbetsmarknadssituationen i Malmö. I den tidigare debatten i samband med näringsutskottets betänkande har Per Westerberg redovisat den moderata synen på bidragen till bilindustrin, och jag skall därför inte nu upprepa de argumenten. Prot. 1985/86:155 Malmös problem är inte unika. Region efter region drabbas av de samlade 29 maj 1986 effekterna av decenniers socialdemokratiska politik, som har lett till att vi inte har den tillväxt i vår ekonomi som är en förutsättning för full sysselsättning och en arbetsmarknad i balans. För Malmös del har läget dessutom försvårats av det unikt långa socialdemokratiska majoritetsinnehavet. Under lång tid drevs en politik som försämrade förutsättningarna för näringslivet i Malmö. Resultatet har visat sig i ökad arbetslöshet, minskande befolkning och landets högsta socialhjälpsandel. Problemen på den svenska arbetsmarknaden är långsiktiga och strukturella. I en promemoria, nyligen utarbetad i arbetsmarknadsdepartementet, dras slutsatsen att för att man skall förhindra en fortsatt trendmässig uppgång av arbetslösheten krävs en sysselsättningstillväxt som är nästan 50 90 större än den som nu kan förutses. För att full sysselsättning skall uppnås 1990 enligt den definition som görs i långtidsutredningen, dvs. 2 90 arbetslöshet, behöver sysselsättningstillväxten i genomsnitt bli ungefär dubbelt så stor. Med andra ord: Långtidsutredningens skräckalternativ med 300 000 öppet arbetslösa kan bli en bister verklighet in på 1990-talet. Det krävs en helt annan politik för att varaktigt lösa problemen för den svenska arbetsmarknaden än den som den socialdemokratiska regeringen förmår att föra. En grundförutsättning är att det förs en allmänekonomisk politik som ger förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Skattetrycket måste sänkas, marginalskatterna och andra tillväxthämmande skatter likaså, och de offentliga monopolen måste öppnas för konkurrens, för att nämna några faktorer. Sysselsättningsminskningen vid Kockums kommer att innebära en svår belastning på arbetsmarknaden i Malmö under en koncentrerad tidrymd, och det motiverar speciella åtgärder, trots att alla de grundläggande förutsättningarna för god tillväxt finns i och omkring Malmö. Det är mycket viktigt att de som friställs från Kockums så snart som möjligt kan slussas ut på arbetsmarknaden. Utbildning är det mest effektiva medlet att stärka de arbetslösas ställning. Åldersstrukturen vid Kockums är sådan att en stor del av de anställda är för unga för att vara aktuella för förtidspension av arbetsmarknadsskäl, samtidigt som deras ålder och starka specialisering utgör ett hinder för nyanställning. Kortvariga beredskapsarbeten kan inte ge någon tillfredsställande lösning på deras problem. Det är därför mer angeläget att genom utbildning ge denna grupp möjlighet att bygga på sitt yrkeskunnande, så att de får goda möjligheter att hävda sig på expansiva områden och på områden där det i dag råder brist på arbetskraft — sådana finns också i Malmöregionen. Eftersom andelen erfarna yrkesarbetare vid varvet är stor, bör en väl anpassad utbildning göra dem bra rustade att finna ett nytt arbete inom andra verksamhetsområden. Jag hänvisar till det förslag vi har lagt fram tidigare om en utökning av antalet platser för arbetsmarknadsutbildning, samtidigt som antalet beredskapsarbeten minskar. Detta skulle vara till fördel för arbetsmarknadspolitiken, såväl i Malmö som i landet i övrigt. Industriministern talade tidigare varmt om småföretagen och de 76 milj.kr. som regeringen utöver de 10 miljonerna till länsstyrelsen vill anvisa till ett 59 nytt investmentbolag i Malmö och till utvecklingsfonden. De medlen skall då ställas i relation till de 414 miljonerna i direkt bidrag till Saab utöver de 12,5 miljarder som företaget får disponera ur investeringsfonderna, vartill kommer förlustavdraget som bör vara värt åtminstone 500 milj.kr. Vi moderater hävdar att ett generellt frisläppande av investeringsfonderna skulle innebära inte bara en betydligt större stimulans till näringslivet utan dessutom en betydligt bättre stimulans. Då skulle också andra företag och andra branscher än de som är beroende av bilindustrin få likvärdiga möjligheter att investera och expandera. Arbetsmarknaden inte bara i Malmö utan i hela landet skulle få en injektion. Då skulle också den politiska styrningen av näringslivet och därmed av arbetsmarknaden minska. Herr talman! Eftersom jag är hemmahörande i Göteborg, har jag egna erfarenheter av vad en sådan här stor industrinedläggning för med sig i form av svårigheter för hela regionen och den oro och vånda som de varvsanställda och deras anhöriga lever under.

Människorna i Malmö har drabbats hårt av en misslyckad industrioch näringspolitik som präglats av en övertro på statliga bidrag och statlig styrning. Vi löser inte problemen med mer av samma sort. Det krävs i stället den politik vi moderater under lång tid har förordat på det ekonomiska fältet, inom skattepolitiken, utbildningspolitiken, bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken för att nämna några områden. Med hänsyn till kammarens tidsschema, herr talman, vill jag härmed begränsa mig och yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5. Jag kommer att begära votering och rösträkning på reservation 1.

Herr talman! Vi har redan i samband med varvsbetänkandet haft sakdiskussioner vad beträffar vpk:s inställning till satsningen på Saab Scanias bilfabrik. Det har väl framgått där, likaväl som det framgår av handlingarna, att vpk:s ståndpunkt i sak är den, att pengarna till sysselsättningsskapande åtgärder måste fram men att de enligt vår mening borde ha en annan inriktning. Jag behöver inte orda mer om detta. Det är vår hållning vilket framgår av yrkande 6 i vår varvsmotion och i reservation 10 till näringsutskottets betänkande. För att inte sprida någon förvirring i det litet svåröverskådliga utskottsmaterialet avser jag att inte yrka bifall till reservation 8 i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Allt som behöver framgå kommer fram i reservation 10i det förra betänkandet. En liten kort kommentar till den här i talarstolen nyss utvecklade moderata ekonomiska filosofin. Liksom den s.k. utbudsekonomins profeter, med bl.a. Milton Friedman som en av förespråkarna, så tror moderata arbetsmarknadspolitiker och ekonomer tydligen, att ju fler arbetslösa människor som bjuder ut sig på Prot. 1985/86:155 marknaden åt företagen desto villigare skall företagen bli att anställa. Men 29 maj 1986 det råkar förhålla sig på rakt motsatt sätt. Ju fler människor som tvingas bjuda ut sin arbetskraft på arbetsmarknaden desto mer är det uttryck för att arbetslösheten är hög och efterfrågan låg och alltså pessimismen bland företagen sådan att dessa människor som bjuder ut sig inte kommer att få anställning. Det är så det i verkligheten fungerar. Utbudsekonomin finns bara i nationalekonomernas studerkammare.

Herr talman! Den moderata politiken baserar sig på tilltron till att full sysselsättning åstadkoms genom en ekonomi som ger tillväxt och som ger möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv. Då får vi det utbud av arbetsplatser som krävs för att vi skall få full sysselsättning.
Herr talman! Detta var en helt annan aspekt på moderaternas filosofi, men det var inte den jag tog upp, utan den som uttrycks i moderaternas reservation. Där tror ni att ju fler människor som bjuder ut sig på arbetsmarknaden, desto lättare blir det för dem att få arbete eftersom företagen stimuleras till nyanställningar. Detta är en felaktig filosofi. Den andra är också felaktig, men det tog jag inte upp.
Herr talman! Jag rekommenderar Jörn Svensson att läsa reservationen en gång till.

Herr talman! Som Sonja Rembo sade har vi under den här vårriksdagen diskuterat regionalpolitiska frågor under några dagar. Den socialdemokratiska regeringen har också satsat offensivt på regionalpolitiken. Anslagen har ökat, och vi har beslutat om olika utvecklingsprogram för särskilt utsatta regioner som Norrbotten, Bergslagen och Uddevalla. Vidare har vi ökat resurserna för spridning av ny teknik och för att förbättra utbildningsmöjligheterna i skogslänen. I dag skall vi fatta beslut om sysselsättningsåtgärder i Malmöregionen enligt arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985 86:125. Herr talman! För att beskriva läget i Malmöregionen skall jag inskränka mig till att citera ur några av de borgerliga motionerna i ämnet. I den moderata motionen A407 står följande: ”Sysselsättningsläget i Malmöhus län har kraftigt försämrats under det senaste årtiondet och är nu ytterst allvarligt. I mitten av 1970-talet rådde i stort sett balans mellan antalet arbetslösa och nyanmälda lediga platser.” 61 Det rådde alltså balans fram till mitten av 1970-talet. Som bekant hade vi socialdemokrater ansvaret fram till dess.

Vi vet att 150 000 industrijobb försvann i det här landet, varav 16 000 i Malmöregionen. Trots att vi socialdemokrater under de senaste åren satsat offensivt på den ekonomiska politiken, på industripolitiken, osv., är sviterna och besvärligheterna i Malmöregionen fortfarande kvar. Sysselsättningen har trots allt under de senaste åren ökat i det här landet med över 100 000 nya jobb. Vi har aldrig haft så många människor i arbete som vi har just nu. 4 002 602 människor har nu arbete. Det är en uppgång från april 1985 till april 1986 med 34 000 nya jobb. Vi har fått ner arbetslösheten till 112 000 öppet arbetslösa. Det motsvarar 2,5 90. Alltså aldrig tidigare har vi haft så många arbeten i det här landet. Men självfallet är situationen i Malmö fortfarande mycket besvärande. I och med nedläggning av produktionen av handelsfartyg vid Kockums berörs ytterligare direkt och indirekt ca 2 000 personer. För att motverka negativa effekter av nedläggningen föreslår regeringen i den aktuella propositionen arbetsmarknadspolitiska insatser med 71 milj.kr. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslaget, som innehåller förstärkningar av arbetsförmedling samt ökad kapacitet i fråga om arbetsmarknadsutbildning och sysselsättningsskapande åtgärder. Det råder stor enighet i utskottet om dessa åtgärder. Det är endast moderaterna som reserverat sig emot anslagen. I reservation 1 anser moderaterna att de av riksdagen tidigare beslutade anslagen till arbetsmarknadsutbildning och sysselsättningsskapande åtgärder skall räcka och anser dessutom att man skall skära ner anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder med 130 miljoner till förmån för arbetsmarknadspolitisk utbildning. En sådan omfördelning mellan de båda anslagen har inte utskottets stöd. Jag yrkar avslag på reservation 1. I den moderata reservationen 2 yrkas avslag på regeringens förslag om 20 milj.kr. till Beredskapsarbeten och 9 milj.kr. som skall ställas till arbetsförmedlingens förfogande för att bl.a. stödja enskilda individers behov. Utskottsmajoriteten anser att det är angeläget att de som friställs från Kockums så snabbt som möjligt får den hjälp som behövs i en svår situation. Dessa medel blir därför nödvändiga för att bl.a. hjälpa de äldre personerna att få möjlighet till beredskapsarbete. Därmed yrkar jag avslag på reservation 2. Bland de åtgärder som regeringen föreslår för Malmöregionen ingår också lokaliseringsbidrag till Saab-Scania AB för utökad produktion. Lokaliseringsbidraget är ett stöd till företagets investeringar och utgår med högst 200 000 kr. till varje arbetstillfälle som tillkommer i regionen. Eftersom Saab-Scania uppgivit i förhandlingarna med regeringen att man skall skapa — Prot. 1985/86:155 2 070 nya arbetstillfällen, kommer stödet att uppgå till högst 414 milj.kr. 29 maj 1986 Aven mot detta förslag har moderaterna reserverat sig. Moderaterna anför i reservation 3 att det är felaktigt att vinstgivande företag skall erhålla lokaliseringsbidrag för industrietableringar utanför stödområdet. Vidare föreslår moderaterna att regeringen skall ändra det tidigare beslutet att tilldela Volvo lokaliseringsbidrag för att uppföra en bilfabrik i Uddevalla. Utskottet har tidigare, med hänsyn till den svåra arbetsmarknadssituation som kan förutses i Malmöregionen vid en avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums, framhållit vikten av att särskilda insatser görs där. Den planerade utbyggnaden av Saab-Scania i regionen är enligt utskottsmajoritetens bedömning ett mycket väsentligt inslag i det åtgärdspaket som regeringen föreslagit för att lösa de sysselsättningsproblem som kan förutses. På samma sätt är utbyggnaden av AB Volvo av väsentlig betydelse för utvecklingen av Uddevallaregionen. Utskottsmajoriteten kan inte se vilka formella grunder regeringen skulle kunna anföra för att omförhandla det redan beviljade lokaliseringsbidraget till AB Volvo. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 3. I reservation 4 från vänsterpartiet kommunisterna yrkas också avslag på lokaliseringsbidragen. Jörn Svensson har i en tidigare debatt, och även under det här ärendet, angett skälen till att vpk yrkar avslag på lokaliseringsbidragen. I stort kan jag inskränka mig till att säga att de alltså inte vill ha någon bilfabrik i Malmöregionen eller någon utbyggnad, som förslaget innebär. Vi delar inte vpk:s uppfattning på den punkten, och därmed yrkar jag avslag på reservation 4. Slutligen, herr talman, anser moderaterna i reservation 5 att investeringsfonderna bör släppas helt fria. Utskottsmajoriteten anser dock att industriinvesteringsfonderna är ett bra instrument att använda i olika konjunkturer. När det gäller att få använda medel till investeringar i stödområdet gäller frihet fram till mars nästa år. Man kan alltså ta ut de medel man har innestående. Men som industriministern sade i ett tidigare inlägg, är det svårt att få det privata näringslivet att investera i stödområdet och även i andra krisorter där problem kan uppstå. Det är av det skälet som utskottsmajoriteten avstyrker moderaternas reservation. Herr talman! Med detta har jag yrkat avslag på samtliga reservationer, och därför yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:18.
Herr talman! Varje gång vi diskuterar arbetsmarknadspolitik här i kammaren är det anslående hur socialdemokraterna — jag förstår att det är med en viss förtjusning — klamrar sig fast vid det faktum att vi den allra sista tiden haft en svag förbättring av arbetsmarknaden. Skam vore det annars — mitt i en högkonjunktur. Man jämför alltså med de förhållanden som rådde i mitten av 1970-talet, när vi levde under den största ekonomiska världskrisen sedan 1930-talet. Man kan inte sticka huvudet i busken på det sätt som Inge Carlsson gör och helt bortse från den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden, som är 63 mycket oroande. Också arbetsmarknadsdepartementet ger uttryck för detta i den promemoria som har plockats fram och diskuterats här tidigare i kammaren, och arbetsmarknadsministern ställer sig också bakom den. Jag tycker att socialdemokraterna borde vara djupt oroade över vad som skrivs i denna promemoria och över de långsiktiga perspektiven. Inge Carlsson sade att investeringsfonderna var frisläppta i stödområdena. Men Malmö är icke något stödområde, Inge Carlsson. Stödet till Saab är ett till ett enskilt företag riktat stöd, till skillnad från stödet i Uddevallaregionen, som man har förklarat som ett stödområde. Andra företag i Malmöregionen har alltså inte någon större glädje av sina investeringsfonder. De kan inte användas annat än i begränsad utsträckning. Om socialdemokraterna tycker att investeringsfondsmedel är ett bra arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt instrument, varför kan man då inte släppa loss det instrumentet, så att det får verka över hela landet? Är egentligen inte bakgrunden att man vill styra utvecklingen — är det inte det socialdemokraterna är ute efter. Detta är ett led i en socialistisk planhushållning.

Herr talman! Sonja Rembo anser att Malmöregionen och Saab-Scania inte bör få detta lokaliseringsbidrag, eftersom de inte tillhör stödområdet. Men Malmöregionen är faktiskt en krisort. Jag har försökt beskriva varför läget blev som det blev, och jag citerade då den moderata motionen, där man sade att det var balans fram till 1975. Faktum är att det var under de sex borgerliga åren som vi fick de stora besvärligheterna i det här landet, och det kommer naturligtvis att ta ytterligare tid, innan vi kan få ännu bättre sysselsättning i landet. Sonja Rembo anser att man skall släppa investeringsfondsmedlen helt fria. Det har vi gjort delvis. Man får utnyttja investeringsfondsmedel till byggnationer över hela landet. Men i och med att det har gått så bra för industrin och för landet under de senaste åren har företagen totalt ett kapital på 234 miljarder. Det saknas alltså inte pengar i svensk industri, om man vill investera. Jag vill än en gång poängtera att det är viktigt att inte släppa investeringsfonderna helt fria. Vi måste kunna styra de privata företagen, så att vi efter förhandlingar — som vår regering — nu haft både med Volvo och med Saab — kan få företagen att etablera sig för det första inom landet och för det andra på de krisorter som fortfarande finns kvar, efter de borgerliga sviterna.
Herr talman! Inge Carlsson säger att det inte saknas pengar i näringslivet. Vad Inge Carlsson inte säger är att — som framgår av den tidningsartikel jag här har i min hand — staten tar upp till 90 96 av vinsterna i verkstadsindustrin och styr dem på olika sätt. Man plockar in dem i form av skatter och avsättningar till olika fonder. Det rör sig om löntagarfonder, bolagsskatt, likviditetsindragningar, förnyelsefonder och investeringsfonder. En del av dessa pengar, bl.a. medlen i investeringsfonderna, får industrin använda igen — på villkor som är bestämda av statsmakterna. Det är alltså statens sätt Prot. 1985/86:155 att styra industrin. På det här sättet ger man inte den expansionskraft åt 29 maj 1986 svenskt näringsliv som behövs för att skapa en växande arbetsmarknad. Vi moderater vill framhålla att det fordras generella åtgärder, ett allmänt frisläppande av investeringsfonderna, för att vi skall få den dynamik på arbetsmarknaden som krävs för att utvecklingen på 1990-talet inte skall bli den som arbetsmarknadsdepartementet befarar. Annars kan långtidsutredningens skräckalternativ komma att bli verklighet. Det är det perspektivet vi har framför oss. I dag befinner vi oss i den situationen att vi trots högkonjunktur har uppenbara problem på vår arbetsmarknad. Hur tänker socialdemokraterna klara en kommande lågkonjunktur, om vi redan nu har en så problematisk situation på arbetsmarknaden?

Herr talman! Om det nu skulle vara så — som Sonja Rembo påstår att det står i en tidningsartikel — att staten och regeringen skulle ta in 90 96 av verkstadsindustrins vinster, kan man ju förundras över att denna industri ändå har ett så stort kapital som 234 miljarder kronor. Jag tror inte på dessa siffror. Jag har tidigare fått informationen att regeringen tar in ungefär en tredjedel av företagens vinster för att sedan använda pengarna till olika ändamål. Jag ifrågasätter starkt riktigheten i den siffra som Sonja Rembo nu har delgett oss.